Herr talman! Ulf Holm har frågat mig vilka åtgärder jag vidtog när regeringen fattade beslutet om att utöka normalarbetstiden från sex till tolv månader för att kunna bedöma vilka konsekvenser det skulle få för de säsongsanställda. Vidare har han frågat mig vad mina skäl är för att samtidigt underlätta arbetsgivarnas möjlighet att säsongsanställa samt vilka åtgärder jag vidtagit för att kunna bedöma om det finns någon risk att de nya a-kassereglerna kommer att innebära att arbetstagare undviker säsongsanställningar. Ulf Holm utgår från den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade förändringen av normalarbetstidens beräkning i arbetslöshetsförsäkringen och den av regeringen föreslagna förändringen i lagen om anställningsskydd. Till att börja med vill jag understryka att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Syftet är att ersättning ska lämnas för kortare perioder av omställning till den som haft en tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden. Arbetslöshetsersättningens nivå är beroende av tre faktorer: anställningens längd och omfattning samt den lön som lämnats för arbetet. Den nya beräkningsgrunden för normalarbetstiden och dagpenningen har bland annat sin grund i att regeringen anser att arbetslöshetsersättning ska lämnas med en nivå som motsvarar den stadigvarande inkomst den enskilde haft före arbetslösheten. Vissa näringar präglas av stora säsongsvariationer och kan inte fungera effektivt och nå lönsamhet utan möjligheten att ha personal anställd under enbart viss tid av året. Att försvåra för dessa verksamheter att säsongsanställa är att göra såväl glesbygd som många småföretagare en stor otjänst och medför att deras ekonomiska förutsättningar försämras. Det är därför angeläget att underlätta för företagare att driva sin verksamhet och därmed skapa förutsättningar för att anställa. Trots en stark tillväxt präglas arbetsmarknaden av ett omfattande utanförskap. Regeringen anser att det är angeläget att finna en lösning på denna problematik. Jag ser inget skäl till att en sökande skulle undvika säsongsarbete om han eller hon önskar arbeta endast del av året eller omöjligen kan finna arbete i större omfattning även om det innebär resor eller flytt. Arbetsgivare som vill säsongsanställa får i första hand söka bland dem som vill ha denna typ av arbeten. För den som önskar anställning hela året bör säsongsarbete i längden inte kunna kompletteras med arbetslöshetsersättning. Avslutningsvis vill jag understryka att varken jag eller regeringen önskar att någon ska behöva leva på 80, 70 eller 65 procents ersättning, utan på 100 procent av en lön. Vi anser därför att det är viktigt att skapa incitament för att det ska löna sig att arbeta och för att få fler i arbete.
Herr talman! Det är nu ett stort problem med dem som söker säsongsanställningar. Jag vet av erfarenhet att det behövs människor som har säsongsanställningar. Det gäller inte minst för äppelodlarna på Österlen eller vid skidliftarna i Åre. Hur man än vänder och vrider på det har dessa människor varit ganska beroende av att kunna ha en a-kassa att luta sig tillbaka på som en omställningsförsäkring om de inte lyckats få något annat jobb under den korta perioden. Det blir då ett problem. I svaret från arbetsmarknadsministern konstaterar han att det är viktigt med säsongsanställningar. Men han säger samtidigt att är man så dum att man söker en säsongsanställning ska man inte räkna med att kunna ha ett stöd i en omställningsförsäkring de månader man blir utan jobb. Det betyder att arbetsmarknadsministern har insett att de nya reglerna är ett problem. Men han anser inte att det är någon idé att göra någonting åt det. Det viktigaste är att hålla på de nya reglerna om a-kassan, tydligen. Det man i praktiken gör, herr talman, är att försvåra för de företag - oftast småföretag - som är beroende av säsongsanställningar, som är beroende av väderleken och av de förutsättningar som finns. De företagen finns oftast på landsbygden. Arbetsmarknadsministern tar inte någon hänsyn till dem alls i det här förslaget. Man hade helt enkelt inte tänkt på den saken när man ändrade reglerna för kvalifikationstiden i a-kassan, herr talman. Det borde arbetsmarknadsministern ha gjort. Givetvis tycker jag och Miljöpartiet att man ska ha 100 procent lön. Men det är inte möjligt i alla anställningar, framför allt inte om vi ska ha skidliftarna i Åre kvar och ha säsongsanställda som jobbar där. Då kan man inte ändra sådana här regler, för det slår ut den arbetsmarknaden.
Herr talman! De säsongsanställda som är aktuella i den här debatten är de som arbetar mer än sex månader men mindre än tolv. Det är alltså de som har arbetat i en sådan omfattning att det uppfyller ett arbetsvillkor men som inte har haft ett arbete under hela ramperioden. Det är bara att konstatera att jag delar den bedömning som Ulf Holm ger uttryck för. Det är viktigt med säsongsanställningar. Äppelodlarna på Österlen är typexempel. Skidliftarna är ju aktuella den här veckan, när många har sportlov här i Stockholm. Det är klart att det är viktigt att se till att det finns möjligheter till säsongsanställningar. Vi menar att de regler som vi har ställt upp för normalarbetstiden tillsammans med förändringarna i LAS möjliggör detta för precis den målgrupp som Ulf Holm vill värna.
Herr talman! Återigen svarar inte arbetsmarknadsministern på problematiken. Vad avser regeringen att göra för de småföretag som är beroende av säsongsanställningar? Ministern svarar på frågan genom att säga att arbetsgivare som vill säsongsanställa i första hand får söka bland dem som vill ha denna typ av arbete. Men det är ingen som kommer att vilja ha den typen av arbete om de inte har en försäkran om en inkomst under hela året. Det innebär ju en inkomstsänkning om man inte får ersättning för hela perioden. Man förlorar tusentals kronor i månaden under de månader som man inte har lyckats få ett jobb på grund av väderlek eller andra omständigheter som påverkar säsongsjobben. Arbetsmarknadsministern vill inte ta någon som helst hänsyn till de människorna. Det går inte ihop att å ena sidan riva upp de förändringar som gjordes i våras när det gäller LAS och som gav en trygghet, å andra sidan göra den här förändringen av a-kassan. Det blev en klar förändring i och med att kvalifikationstiden förändrades från sex till tolv månader när det gäller a-kassan. Det går inte ihop, arbetsmarknadsministern!
Herr talman! Ulf Holm frågar mig vad vi ska göra för de småföretag som nu riskerar att drabbas. Jag menar att de reglerna inte påverkar i den omfattning som Ulf Holm ger uttryck för. Samtidigt kan arbetsmarknadspolitiken knappast vara svaret på världens alla problem. Jag är den förste att erkänna, hålla med om och dela Ulf Holms bedömning att många småföretag till följd av den förra regeringens politik har det besvärligt. Vi ska naturligtvis se till att underlätta för dem så att de kan anställa på ett bättre sätt. Det gör vi genom en lång rad av åtgärder. Jag menar att den här förändringen av normalarbetstiden inte är ett problem i den omfattning och av den art som Ulf Holm ger uttryck för och vill göra gällande. Däremot hade det varit ett problem om man till exempel hade infört lagstadgad rätt till heltid. En del andra förändringar som den föregående regeringen ville genomföra när det gäller säsongsanställningar hade också varit ett problem. Vi menar att det måste finnas möjlighet för den här typen av arbete också; det är viktiga jobb. Samtidigt vill vi naturligtvis uppmuntra människor till att försöka hitta arbete som gör att man slipper att vara arbetslös under en del av året även om man har ett säsongsarbete eller till och med två.
Herr talman! Det är uppenbart att arbetsmarknadsministern inte har förstått de lagändringar som vi gjorde i LAS förra året. Vi hade förberett sådant som gällde rätten till heltid. Denna rätt är fruktansvärt viktig för många i offentlig sektor. Men det här innebar också att det skulle bli förändringar som berörde till exempel säsongsanställningar. Därför var den lagen dispositiv. Därför kom också arbetsmarknadens parter i slutet av september och början av oktober överens om att man skulle göra undantag som passade den näringen perfekt. Men det var med utgångspunkt från de regler om a-kassa och omställningsförsäkring som sattes upp då. Detta tog den nya regeringen ingen hänsyn alls till. I brådskan att sänka a-kassan för att få råd med skattesänkningar brydde man sig inte om att bereda frågan tillräckligt. Nu sätter arbetsmarknadsministern de småföretagare som är beroende av säsongsanställningar i klistret. Det finns ju ingen frivillighet i en säsongsanställning när man vet att den i längden kommer att innebära en lägre lön. Då har ministern skapat just det som han i andra sammanhang säger att han inte skapar, nämligen låglönepressen. Man pressar ned lönerna ännu mer, vilket försvårar för småföretagare men framför allt sätter den enskilda arbetstagaren som är beroende av säsongsanställning i en oerhört svår situation. Här tar inte arbetsmarknadsministern och den högerledda regeringen någon hänsyn alls. Det beklagar jag verkligen, herr talman.
Herr talman! Nu förstår jag hur Ulf Holm resonerar. Problemet med diskussionen om rätt till heltid är att det skulle riskera att leda till rätt till nolltid. Det var precis det som en förkrossande majoritet av remissinstanserna sade, inte minst Ams, Saco, TCO och andra. Det var i princip bara LO som var för den här lagstiftningen. I Ulf Holms andra resonemang säger han att småföretagarna är beroende av att medarbetarna får a-kassa under en del av året för att våga anställa säsongsarbetare. Därmed har man egentligen gjort a-kassan och arbetslöshetsförsäkringen till ett förtäckt småföretagarstöd. Jag tycker att arbetsmarknadspolitiken ska inriktas på att få folk i arbete. Jag gör inte den bedömning av riskbilden som Ulf Holm ger uttryck för. Det är klart att det finns en lång rad andra åtgärder som bättre ser till att hjälpa småföretagare att våga anställa.